Herr talman! Med anledning av de inlägg som gjorts här tycker jag det finns anledning att erinra om den lag om förskoleverksamhet som riksdagen antog i december 1973. Statsrådet Odhnoff sade, när hon vid det tillfället inledde debatten, att lagen kan ses som en viktig milstolpe för utvecklingen av förskoleverksamheten här i landet. Lagen träder i kraft den 1 julii år,och den innebär att vi får en allmän förskola för alla sexåringar, att speciella insatser skall göras för barn under sex år som här särskilt behov av stöd och stimulans för sin utveckling samt att kommunerna skall upprätta förskoleplaner. Från den 1 juli har vi alltså en särskild lag som reglerar förskoleverksamheten; jag vill framhålla det med anledning av de debattinlägg som gjorts. I dag är alla överens om att barnomsorgen är en viktig del av familjepolitiken. Kravet på en väl utbyggd barntillsyn har också vuxit sig allt starkare. Det har nämnts många siffror, men jag skulle faktiskt vilja påminna om att under de senaste fem åren har antalet platser på daghem ökat med 39 500 och i familjedaghem med 22 000. Samtidigt som utbyggnaden skett har emellertid också efterfrågan ökat, så att många kommuner inte har möjlighet att tillgodose efterfrågan. För att underlätta för kommunerna att snabbt bygga ut-barnomsorgen har under senare år en rad åtgärder vidtagits från statsmakternas sida. Låt mig bara erinra om det beslut som riksdagen fattade hösten 1973. Det byggde på ett förslag som ingick i regeringens stimulanspaket och innebar att anordningsbidraget höjdes från 6 000 till 12000 kr. för de daghem och fritidshem som började byggas under tiden 31 oktober 1973-31 december 1974. Till fru Lantz vill jag säga, att eftersom detta var en rent konjunkturpolitisk åtgärd är det väl naturligt att den var tidsbegränsad.

Detsamma bör gälla stödet till kommunernas fri 55 tidshemsverksamhet.” När man bedömer det statliga stödet och de insatser som har gjorts från samhällets sida, så tycker jag att man också skall beakta de belopp som har utbetalats. Om jag då tar året 1973 75 till 212 milj.kr. Jag finner också att driftbidraget 1973 75.

Skall jag tolka det så att ekonomin inte har så stor betydelse? Utskottet säger sedan att man nu inte är beredd att biträda förslag i vissa motioner om ett omedelbart beslut om en höjning utöver de belopp som finns i propositionen. Därför begär man att det snarast möjligt skall framläggas förslag om höjning av bidragen. Men i reservationen 10, som har förstärkts med herr Hagberg i Borlänge, begärs att ett förslag till nytt statsbidragssystem för kommunernas barnomsorg skall ”utarbetas skyndsamt --- om möjligt så att ett förslag kan föreläggas riksdagen under 1975”. Det där får jag inte riktigt att stämma. Och det stämmer ännu mindre när man läser det brev som herr Helén har skickat och som herr Karlsson i Huskvarna här citerade. Då det här talas om utbyggnaden av förskolorna tror jag det finns anledning erinra om att i samband med behandlingen av finansplanen anslöt sig riksdagen till en av finansutskottet föreslagen konjunkturpolitisk beredskapsplan. Denna plan, säger finansutskottet, ”bör omfatta dels åtgärder som tar sikte på att stimulera näringslivets investeringar, dels insatser som gör det möjligt för kommunerna att vidmakthålla och förbättra sin service inom vårdsektorn — -".

För att skapa förutsättningar för en fortsatt och snabb utbyggnad av daghemmen skall enligt 10 § förskolelagen i varje kommun finnas en plan för förskoleverksamheten, och denna plan skall antagas av kommunfullmäktige. Planen skall avse minst fem år. Införandet av en allmän förskola för sexåringar får inte medföra att utbyggnaden av förskoleverksamheten för övriga åldersgrupper med förvärvsarbetande eller studerande föräldrar eftersätts. Därför finns bestämmelsen om en förskoleplan för varje kommun. Barnstugeutredningen skrev att med dessa plankrav bör man inte binda några centralt angivna krav på viss ambitionsnivå i utbyggnadstakten. Förskoleplanen bör i stället bli föremål för politiska beslut i kommunen. Jag är för min del övertygad om att barnstugeutredningen innan man gjorde detta ställningstagande ingående diskuterade olika möjligheter att öka takten i utbyggnaden av förskolorna. Det är enkelt att som man gör i reservation 4 kräva statliga normer för utbyggnaden av barnomsorgen. Men utredningen valde att föreslå och riksdagen beslutade att varje kommun skall upprätta förskoleplaner. Det innebär att man lokalt bestämmer målen, och det ligger väl i linje med socialdemokraternas strävan att föra beslutsfunktionerna nära människorna. På så sätt kan organisationen, de politiska partierna och de enskilda människorna vara med i debatten och skapa opinion för en kraftigt ökad förskoleutbyggnad. Det verkar som om fru Lantz helt tappat tron på de politiska organisationerna, ja, över huvud taget på att organisationer och enskilda kan driva en opinion. Hon känner tydligen en viss oro för att planerna inte skall innehålla det hon vill. Men utskottet har flera gånger framhållit att kravet på planer kommer att medföra ett bättre underlag för planeringen i kommunerna. Därför menar vi att det bör vara angeläget att kommunerna här gör kraftfulla insatser. Lagen träder i kraft vid halvårsskiftet.

Barnstugeutredningens betänkande ”Barns fritid”, som gäller utbyggnaden av kommunernas fritidsverksamhet, är ute på remiss. I det betänkandet förordas att varje kommun skall bli skyldig att utarbeta en plan för verksamheten och att denna plan skall bli föremål för en samlad politisk bedömning. Socialstyrelsen har fått i uppdrag att starta en försöksverksamhet för att pröva utredningens förslag. Med hänsyn till att utredningens förslag remissbehandlas och utskottet flera gånger har understrukit angelägenheten av att vi snabbt får ett förslag om fritidshem och annan fritidsverksamhet menar utskottet att det inte finns anledning för riksdagen att nu vidta någon särskild åtgärd. I reservationen 13 tas upp frågan om bidrag till familjedaghem, framför allt till familjedaghemsassistenter. I höstas behandlade riksdagen frågan om bidrag till familjedaghemsverksamheten, och det förslag som vi då tog innebar en utvidgning av bidragsunderlaget. Bl. a. kan man nu också räkna in omkostnadsersättning för dagbarnvårdare och den föreskrivna hälsokontrollen av dagbarnvårdare och dennes familj. Utskottet anser att denna bestämmelse har varit i kraft under så kort tid — från den I januari i år — att vi inte finner anledning att bifalla den motion som har lämnats. Vi har tidigare sagt att när det gäller detta bidrag till familjedaghemmen finns det anledning att följa verksamheten och att det eventuellt kan finnas anledning att ta upp den till omprövning, men vi menar att den ändå först måste ha pågått någon tid. Samma resonemang för utskottet i fråga om reservationen 11, där man vill att bidraget till fritidshem och familjedaghem skall knyta an till kommunernas bruttokostnader. Här har utskottet anfört att bidraget inte får vara utformat så, att det kan verka lockande för kommunerna att satsa på den ena eller den andra verksamheten, utan att det skall vara ett bidrag som är neutralt utformat. I reservationen 12 anhåller man om ett förslag för att underlätta barntillsynen vid vuxenutbildning. Liknande motioner har behandlats av riksdagen såväl hösten 1973 som våren 1974. Utskottet anser att det kan finnas behov av barntillsyn inte bara i anslutning till vuxenutbildning utan också i andra sammanhang, t.ex. om föräldrarna vill delta i någon politisk eller facklig verksamhet eller över huvud taget i någon ideell verksamhet. Vi har menat att man skulle kunna lösa problemet med den tillfälliga barntillsynen genom att använda sig av den sociala hemhjälpen eller genom familjedaghemsverksamheten. Jag kan här nämna att delegationen för jämställdhet mellan män och kvinnor håller på med en kartläggning av hur de fackliga organisationerna, kommunerna, landstingen och staten ordnar barntillsynen för dem som deltar i kurser och konferenser men också för dem som fullgör fackliga och kommunala förtroendeuppdrag. Jag är övertygad om att delegationen i det sammanhanget också kommer in på den frågan när det gäller vuxenstudier. Det finns, som jag sade, i dag ingenting som hindrar att man använder familjedaghemsplatser. Men de kommuner som vill göra det har naturligtvis möjlighet att ordna barntillsyn också i dessa sammanhang, och jag vet att i varje fall ett par kommuner —- Upplands Väsby och Järfälla — redan nu har avsatt kommunala resurser för just barntillsyn i samband med kommunal vuxenutbildning. Jag ber att få yrka bifall till vad utskottet hemställt.
Herr talman! Det är väldigt mycket som vi är överens om i utskottet, och det har också framgått av fru Skantz anförande. Jag sade redan i mitt inledningsanförande att jag är glad över att vi har kunnat uppnå en så relativt stor enighet om behovet av en snabb utbyggnad av barntillsynen. Jag är självfallet också glad över det ökade statsbidrag som föreslås i statsverkspropositionen för barnomsorgen. Fru Skantz säger att reservationerna 7 och 10 inte går ihop. Jag har inte svårt att få dem att stämma överens. I reservationen 7 säger vi att med hänsyn till att barnomsorgen är beräknad ingå som en väsentlig del i den beredskapsplan som skall upprättas har vi avstått från att ställa något yrkande just nu. Det viktigaste för mig har varit att få en långsiktig plan för barnomsorgens utbyggnad och för hur den ekonomiskt skall tryggas via ett större ansvarstagande från statens sida. Sedan kommer fru Skantz in på samma argument som herr Karlsson i Huskvarna, att detta är en kommunal fråga, att kommunerna skall fatta de politiska besluten och att redan barnstugeutredningen sade det. Jag vet det, men jag tror inte att barnstugeutredningen kände till att det skulle bli ett kommunalt skattestopp. Jag håller med om att det är viktigt att besluten fattas så nära människorna som möjligt. Vi har ofta sagt det, och den plan som vi efterlyser uppfattar jag inte som ett intrång i människornas möjlighet att kommunalt göra sig hörda, utan den gäller den långsiktiga utbyggnaden och ekonomiseringen. Utformningen skall självfallet ankomma på kommunerna även i-fortsättningen. Jag beklagar att vi inte före utskottsbehandlingen fick det besked som statsrådet Aspling lämnade här, att han är beredd att vidta lagstiftningsåtgärder om så skulle behövas. I så fall hade vi kanske kunnat enas i utskottet.
Herr talman! De krav som har förts fram i reservationerna 11 och 13 skulle, om de realiserades, underlätta för kommunerna att verkligen ta sitt ansvar när det gäller barntillsynen — och göra det på ett kvalitativt fullgott sätt. Utskottet har bemött dessa önskemål på ett ganska negativt sätt. När det gäller kravet på ett enhetligt statsbidrag till den kommunala barnomsorgen säger man bara att bidragsbestämmelserna inte får leda till att daghemsutbyggnaden eftersätts. Det är ungefär detsamma som att säga ”Goddag - yxskaft”. Vad vi velat är att få garantier för att den fortsatta utbyggnaden av den kommunala barnomsorgen sker på ett kvalitativt fullgott sätt, att kommunerna alltså stimuleras att verkligen tillgodose kvalitetskravet och att de också får ökat statsbidrag i den mån de verkligen tillgodoser kvalitetskravet. Det hade också varit önskvärt att utskottet sagt någonting om att statsbidragen till barnomsorgen bör vara utformade på ett neutralt sätt, så att kommunerna inte i sin planering i många avseenden tvingas att snegla på konstruktionen av statsbidraget. Som jag anförde förut är det i dag så att en mycket liten del av de totala kostnaderna för småbarnsavdelningarna, t.ex. tvåårsavdelningarna, täcks med statsbidrag. Det kan naturligtvis leda till att en kommun föredrar familjedaghem för dessa barn just av statsbidragsskäl. Jag menar att kommunerna inte skall behöva snegla på utformningen av statsbidragen utan att de i sin planering enbart skall utgå från vad som är barnens bästa. När det gäller statsbidraget till kostnaderna för familjedagshemsassistenter sade fru Skantz att det förflutit alltför kort tid sedan de nya statsbidragen kom till — de trädde i kraft först vid årsskiftet. Det är Ekonomiskt stöd åt 60 i och för sig en invändning som ofta kan accepteras. Anledningen till att vi inte motionerade om detta redan i samband med att propositionen lades i höstas var att vi hade den uppfattningen att i kostnaderna för den kommunala familjedaghemsverksamheten ingick som en oupplöslig del kostnaderna för familjedaghemsassistenter. Så har sedan visat sig inte vara fallet. Jag tycker att det finns all anledning att ha en likformig behandling av kostnaderna för arbetsledaren inom den sociala hemhjälpen och arbetsledaren inom familjedaghemsverksamheten. Det är anledningen till våra reservationer på den här punkten.
Herr talman! Socialministern började dagen med några ganska positiva tongångar när det gäller den fortsatta utbyggnaden av barnomsorgen. Visserligen var det mest fråga om allmänt välvilliga uttalanden — de innehöll inga konkreta utfästelser — men man fick ändå intrycket att socialministern var beredd att, utan att invänta några ytterligare utredningar, omedelbart när kommunernas planer kom in ta upp frågan om vilka åtgärder staten kan behöva vidta i form av en central plan och i form av nya statsbidragsbestämmelser. Sedan tog tyvärr socialutskottets ordförande tillbaka en del av detta genom att hänvisa till att resultaten av den kommunalekonomiska utredningen skall inväntas, och det kan ju ta ganska lång tid. Sedan har beklagligtvis fru Skantz tagit tillbaka ytterligare litet genom att trycka på att det inte skall vara några centrala normer eller riktlinjer utan att kommunerna skall ha full rörelsefrihet. Vi har inte tänkt oss att man skall lägga några maximigränser på kommunernas daghemsutbyggnad, utan vad vi vill är att det skall vara en miniminivå som kommunerna måste uppfylla. Utskottets talesmän har i debatten tagit upp frågan om förhållandena i Sollentuna. Jag hade ingen ytterligare replik till herr Karlsson i Huskvarna, men jag kan nu svara fru Skantz i stället, eftersom jag har en känsla av att det var hon som hade letat rätt på det där tidningsurklippet. Situationen i Sollentuna är den, att när socialdemokraterna under nio år hade ledningen i kommunen kom det fram 90 daghemsplatser. När folkpartiet sedan hade ledningen i fem år ökade antalet daghemsplatser till nära 800, trots att kostnaderna per plats ökade. Att mot bakgrunden av den verkligheten ta upp frågan huruvida folkpartiet var närvarande vid ett informationsmöte eller inte visar hur litet argument man har att komma med. Jag har ingen aning om varför inte någon folkpartist var där, men jag tror att kommunens medborgare är mer betjänta av det faktum att man under folkpartiets tid i ledningen för kommunen fick daghemsplatser, vilket man inte fick under socialdemokraternas tid. Jag begär inte att fru Skantz skall känna till detta, men om ni tar upp förhållandena i Sollentuna får ni faktiskt också acceptera att fakta kommer fram och inte bara sådana struntsaker som vilka som var med på ett möte. Sedan skall jag be att få ge en komplimang till herr Carlshamre, som inte är här nu. Han lyckades med att i ett replikskifte med socialutskottets ordförande få sista ordet i ett meningsutbyte om moderaterna och folkpartiet. Jag skall inte föra den debatten vidare, men jag vill notera att herr Carlshamre anser att moderaterna vill gå fram med lika stor satsning inom familjepolitiken och när det gäller utbyggnaden av barnomsorgen som folkpartiet. Jag hoppas att dessa uttalanden också håller i framtiden —- jag skall lägga dem på minnet så får vi se hur mycket de är värda.

Herr talman! Fru Skantz påpekade att det har vidtagits åtgärder från statens sida för att trygga barnomsorgen. Det är alldeles riktigt att det har haft en viss effekt. Det har också sagts att regeringen föreslagit vissa ökningar. Det är också riktigt, men det som har föreslagits är helt otillräckligt. Effekten av 1974 års storlek på anordningsbidraget borde ha övertygat utskottet om nödvändigheten av att anordningsbidraget även fortsättningsvis bör utgå med 12000 kr. Utskottet säger vidare att ”det är viktigt att barnomsorgsutbyggnaden hålls på en fortsatt hög nivå”. Det verkar som om utskottet tycker att utbyggnaden är hög. Jag delar inte den åsikten. Den är i stället i dag uruselt låg. Det vittnar servicenivån på 8 96 om, eller det faktum att bara 63 000 barn får plats på daghem, medan 400 000 barn i 0-6 år har förvärvsarbetande mödrar. Sedan sägs det att förskolelagens krav på upprättande av planer för utbyggnaden av förskoleverksamheten är en milstolpe. Man kan naturligtvis hysa förhoppning om att klart redovisade behov ger en debatt på kommunal nivå som i sin tur kan stimulera till en utbyggnad, men många kommuner har redan barnomsorgsplaner och har haft diskussioner om utbyggnaden tidigare utan att det har lett till någon nämnvärd utbyggnad. Det sägs också att politiska bedömningar skall göras på grundval av behovsanalysen. Sådana politiska bedömningar har redan skett. Det är, vill jag hävda, just de här politiska bedömningarna som har lett till att vi har den nuvarande katastrofala situationen på barnomsorgsområdet. Fru Skantz frågade mig huruvida jag har tappat tron på de politiska partierna i den här frågan. Det vill jag då säga att det har jag gjort vad beträffar borgerliga partier och socialdemokratiska partiet. Jag kan avslöja att jag har deltagit i Huddinge kommuns arbete med den här planen, och detta gör att jag är väldigt pessimistisk till planen. Det arbete på planen som har lagts ned i Huddinge kommun kommer förmodligen inte att leda till någon nämnvärt förändrad utbyggnadsgrad. Dessutom satsar man alltför stor del på familjedaghemmen. 1974 hade Huddinge en servicenivå på 11 96 och i år på 16 96. 1980 kommer man upp till en nivå på 21 94. Det är ingen kraftfull satsning. Jag tror inte att vare sig tillfälliga ekonomiska stödåtgärder eller allmänna vädjanden till kommunalpolitikerna att prioritera barnomsorgen varaktigt leder till någon verklig utbyggnad. Ekonomiskt stöd åt
Herr talman! Jag tänker inte ge mig in på någon diskussion om förhållandena i förorterna till Stockholm. Jag bara noterar att fru Lantz förlorat tron på de politiska partierna. Det är från hennes utgångspunkt - jag har med mycket stort intresse sett hur man i Malmö agerat när det gäller förskoleplanen. Den har sänts ut till inte mindre än 64 remissinstanser: naturligtvis till socialförvaltningens olika avdelningar, till personalorganisationerna, de kommunala nämnderna, politiska partier lokala organisationer, FCO:s och TCO:s kommittéer och till huvudmännen för privata lekskolor. Jag vet att ett mycket stort antal organisationer, bl.a. kvinnoklubbar och stadsdelsföreningar, har yttrat sig, och nu håller sociala centralnämnden på att sammanställa de remissvar som kommit in. Till hösten kommer socialstyrelsen att kunna redovisa resultatet av kommunernas förskoleplaner. Då har man verkligen ett underlag, då vet man hur kommunerna har prioriterat utbyggnaden av daghemmen. Visar det sig att det finns anledning att gripa in så har regeringen genom statsrådet Aspling sagt att man är beredd att ta olika initiativ. Jag tycker kanske att det är litet för tidigt att nu döma ut effekten av förskoleplanen, när man som bäst runt om i alla landets kommuner håller på att bearbeta den. Jag är övertygad om att både de fackliga och de politiska organisationerna agerar, men frågan är naturligtvis hur kraftigt de gör det. Jag tror emellertid på dem. Det finns väl ändå ett värde i den kommunala självstyrelsen, att kommunerna själva får bestämma utan att alltför mycket styrs centralt. Det har väl ändå kommit in litet av — skall vi kalla det — en statlig kontroll i och med att förskoleplanerna skall skickas till socialstyrelsen. När det gäller bidraget till familjedaghemmen och till familjedaghemsassistenterna har fru Troedsson för kort tid sedan själv varit med om att godkänna de bestämmelser som utskottet förordar.
Herr talman! Det är enligt min mening fortfarande en illusion att tro att förskolelagen skall leda till någon nämnvärd utbyggnad. Jag redovisade i ett tidigare inlägg att förskoleplanen utgår från delvis felaktiga premisser. Man tar i planen inte hänsyn till det verkliga, latenta och dolda behovet av daghemsplatser, utan man utgår från en förväntad förvärvsfrekvens. Denna förväntade förvärvsfrekvens är framräknad på 1970 års siffror. Man tar alltså inte hänsyn till den mycket kraftiga ökningen av den förvärvsintensitet för småbarnsmödrar som skett efter 1970. Vidare finns det en del andra beräkningssätt i planen som också gör att man måste ställa sig mycket tveksam. Jag tycker att man redan i dag borde kunna uttala sig för kraftfulla åtgärder på barnomsorgens område. Den reservation som vpk stöder borde vinna kammarens bifall. Jag tror inte att vi klarar en utbyggd barnomsorg utan lagstiftning och utan att göra en rejäl kostnadsomfördelning mellan stat och kommun.
Herr talman! Fru Skantz säger att det är för tidigt att döma ut effekten av de förskoleplaner som kommunerna har gjort upp och som f.n. är ute på remiss. Det har vi inte heller gjort. Att vi har väckt denna fråga nu beror på att vi känner till kommunernas ekonomiska situation. Vi vill inte heller ta ifrån kommunerna någon bestämmanderätt. Men det är väl en chimär att säga att kommunerna skall få rätt att bestämma om detta när man vet att de saknar ekonomiska resurser att genomföra planerna i förhållande till den ambitionsnivå som jag är säker på att flertalet kommuner har. Det är dessa bägge saker som vi har velat se gemensamt i vår reservation.
Herr talman! Jag tror att fru Skantz missuppfattade mitt inlägg. Jag godkände inte att utskottet inte ville vidga de statsbidragsberättigade kostnaderna därför att så kort tid förflutit sedan nya skattebidragsbestämmelser infördes för familjedaghemmen. Jag menade att det normalt kan ligga någonting i att man skall avvakta en tid innan ytterligare förändringar görs. Men i det här fallet var det nog en miss, kanske från regeringens sida eller i varje fall från utskottets sida, att man inte redan från början lät kostnaderna för familjedaghemsassistenterna ingå i statsbidragsunderlaget. Därför är det angeläget att man rättar till detta så fort som möjligt.
Herr talman! Jag skulle vilja säga till fru Troedsson att det är ju ungefär detta som utskottet har sagt. Vi menar att man bör pröva det här bidraget i varje fall ett par år innan man gör några ändringar. Redan från den I januari i år skedde det ändå en viss utvidgning när det gällde grunden för bidrag. Flera talare har kommit in på frågan om kommunernas ekonomi och deras möjlighet att ta ut skatt. Men antingen det gäller barnomsorg, färdtjänst, social hemhjälp eller vad det kan vara så är det ju ändå en fråga om hur man prioriterar i kommunerna. Det är där jag menar att det betyder väldigt mycket att man är aktiv i den egna kommunen och inte bara resonerar som så att får vi statsbidrag skall det bli så mycket bättre.

Herr talman! Barn behöver vuxna för sin trygghet och utveckling. En god kommunal barnomsorg är av avgörande betydelse för barnet och dess utveckling. Vuxna och erfarenhetsmässigt framför allt kvinnorna behöver trygghet för sina barn för att kunna fungera utan ständig oro för hur det går för barnen, om de klarar sig när de är litet krassliga, när de kommer hem från skolan eller när arbetsdagen i skolan varit extra jobbig. Ekonomiskt stöd åt Samhället får i dag alltmer ökat ansvar för barnen och det bör lika litet som i fråga om skolan få avgöras av den enskilda kommunen i vilken utsträckning barnen skall få plats i den kommunala barnomsorgen när föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Frågan bör på sikt lösas på samma sätt som skolväsendet — att staten övertar lönekostnaden men att kommunerna får stor handlingsfrihet när det gäller att lägga upp verksamheten. Prioriteringen av resurser till olika verksamheter bygger i vårt samhälle i stor utsträckning på att olika grupper kan organisera sig och ställa krav. Barn kan inte forma en påtryckningsgrupp. Föräldrar kan i vissa fall göra det, men småbarnsföräldrar har till följd av sin pressade situation mycket små möjligheter att hinna orka bevaka sina och sina barns intressen. Och trots allt — beslutsfattarna i kommunerna är nästan undantagslöst inte småbarnsföräldrar eller kvinnor som känner behovet av trygghet för barnen som oundgängligen nödvändigt för att kunna delta i arbetslivet på lika villkor. Trots att den kommunala barnomsorgen har expanderat kraftigt, hade så sent som 1973 bara 12 96 av barnen i åldrarna 0-6 år plats på daghem eller familjedaghem. Av skolbarnen i åldrarna 7-12 var det 4 96. I 28 96 av kommunerna fanns varken daghem eller familjedaghem. Det finns nu 800 000 barn under sju år, varav hälften har föräldrar som båda förvärvsarbetar. Vi har ungefär 120 000 platser för dessa barn. Därtill kommer alla de barn som behöver trygghet och som är över sju år. Enligt förskolelagen som träder i kraft den 1 juli i år skall kommunerna ”så långt som möjligt” sörja för att de barn som behöver kommunal omvårdnad får det. I varje kommun skall finnas en förskoleplan som redovisar behovet av förskolor, familjedaghem och kompletterande förskoleverksamhet, tillgång på platser och planerad utbyggnad under en femårsperiod. Uttrycket ”så långt som möjligt” betyder att det är den enskilda kommunen som avgör vilken behovstäckning som är rimlig. För att garantera barnens rätt till trygg kommunal omsorg är det viktigt att den planerade utbyggnaden verkligen innebär full behovstäckning. Vid den bedömningen av platsbehovet måste man också ta hänsyn till att många kvinnor i dag avstår från förvärvsarbete därför att barnen inte kan få en trygg omsorg. Alla barn som behöver och önskar en barnstugeplats skall erbjudas en sådan. Inom olika kommuner finns det olika politisk styrning och olika värderingar och därmed olika prioriteringar. Detta speglar sig här i de borgerligas olika krav på vårdnadsbidrag, skatteavdrag och andra önskemål, samtidigt som barnomsorgen skall byggas ut. Det kan också vara på sin plats att påminna om den borgerliga styrningen i Stockholms kommun mellan 1966 och 1970, då det folkpartistiska finansborgarrådet gjorde en serie primitiva uttalanden om kvinnans roll som husföreståndarinna, att det inte var bevisat att daghem var bra för barn, att det inte var lönande för samhället att ge daghemsplatser åt kvinnor med mer än ett barn — det var lönsamt att satsa på utländsk arbetskraft. Självfallet styr värderingar de politiska prioriteringarna! Tack och lov har man sedan dess fått en socialdemokratisk styrning, och trots att full behovstäckning ännu inte uppnåtts i Stockholm har man tack vare en klar prioritering det väsentligt bättre än övriga kommuner ute i landet. Det finns ungefär 3 000 barn i daghemskön i Stockholm. Vi har 12 000 platser i daghem och 4 000 i familjedaghem, och i 1975 års budget har upptagits resurser för 1100 nya platser. Nej, herr Carlshamre och herr Romanus, det är ogörligt att tala om valfrihet i form av skatteavdrag, vårdnadsbidrag eller annan tillsynsform som den stora lösningen av problemet med tryggheten för våra barn. Det kommer att kosta samhället stora summor att satsa på omsorgen av barnen både före skolåldern och mellan 7 och 14 år. Vilken kommun är för övrigt intresserad av att bygga ut till full behovstäckning för alla barn om man kan komma undan med att samhället samtidigt skall ge familjerna 300 eller 600 kr. i vårdnadsbidrag och därmed förespegla dem en chimärisk valfrihet? Och vilka värderingar styr det borgerliga kommunalrådet i Täby, som är beredd att satsa 100 kr. i vårdnadsbidrag i stället för att bygga ut barnomsorgen? Och valfrihet för vilka? Var finns den ensamstående lågavlönade kvinna med barn som har möjlighet att med de borgerligas förslag välja trygghet för barnen genom att välja en annan tillsynsform eller att stanna hemma, en valfrihet som självfallet är möjlig för höginkomsttagare? De lågavlönade kvinnorna, och de är många, har rätt att kräva att samhället ger dem trygghet för barnen och rätt att kräva att få delta i arbetslivet på samma villkor som männen. Kvinnorna har rätt att kräva en rimlig arbetsbörda och förkortad daglig arbetstid, men inte som ett särkrav för dem — det försämrar bara deras situation på arbetsmarknaden — utan som ett krav för alla. För min del är det uppenbart att det bästa stöd som samhället kan ge är att snabbt bygga ut en god barnomsorg, som därför måste prioriteras både bland åtgärder för barnfamiljer och bland övriga samhällsåtgärder. Barnen är vår viktigaste tillgång, och en utbyggnad av barnomsorgen måste föregås av bindande barnomsorgsplaner för full behovstäckning. Dessa måste, såvitt alla siffror visar, klaras genom att staten på sikt övertar lönekostnaden, om jämlikhet mellan barn från olika kommuner skall bli en verklighet.

Herr talman! Fru Theorins inlägg kräver någon kommentar. Till att börja med gör fru Theorin en verklig glidning när hon beskriver vad den nuvarande barnstugelagen stadgar. Hon säger att bestämmelsen att kommunerna så långt som möjligt skall tillgodose behovet av barnstugeplatser innebär att den enskilda kommunen bestämmer vilken behovstäckning som är rimlig. Nej, fru Theorin, det står inte ”rimlig” utan ”möjlig”. Det är en enorm skillnad. Man skall alltså tillgodose detta behov så långt det över huvud taget är möjligt. Och tolkar man det begreppet så som det skall tolkas och vanligen tolkas, kan inte ens ett hårt obligatorium komma längre. Inte ens vår Herre kan lugga en skallig, brukar man ibland säga, och det som icke är möjligt blir icke möjligt ens genom lagstiftning. Det är alltså inte rimligheten utan möjligheten som kommunerna har frihet att bedöma. Sedan, herr talman, håller jag helt med fru Theorin om att varken skatteavdrag eller vårdnadsbidrag är den stora lösningen på problemet om barnomsorgen eller familjernas valfrihet. Det finns ingen stor allomfattande lösning. En ensidig satsning på daghemsutbyggnad är icke heller den stora lösningen. Vi behöver, som flera talare försökt förklara i dag, alla dessa instrument i kombination för att uppnå en någorlunda fullständig lösning. Jag är glad att kunna åberopa och instämma med herr Romanus, som tidigare påpekade att det finns en skillnad mellan dogmatiker och dem som ser mera praktiskt på detta. Har man en dogmatisk inställning, innebärande att barn skall vara på daghem =— basta! —- även om det dröjer 10 eller 20 år innan de kommer dit, och att de inte får vara på något annat ställe, då blir det inga delreformer och inga kombinationsreformer. Men vi tror alltså inte på en sådan lösning utan tror att man kan kombinera och göra bättre lösningar än vad vi har i dag. Det är inte en chimär utan en verklig valfrihet vi eftersträvar med bl.a. vårdnadsbidrag och skattelättnader. Valfrihet för vilka? Ja, jag är medveten om att det inte i första hand gäller den ensamstående. Jag sade i mitt allra första inlägg att det är alldeles klart att det finns många familjer för vilka daghemmet är den bästa och många för vilka det även är den enda möjliga tillsynsformen. De skall ha daghemmen, och vi skall bygga sådana för dem. Dit hör de allra flesta av de ensamstående. Det är fråga om en valfrihet för höginkomsttagare, säger fru Theorin. Nej, fru Theorin, det är den enda grupp som i dag har verklig valfrihet. Höginkomstfamiljen väljer i dag suveränt var den vill ha sina barn placerade - hemma, på daghem, med anställd vårdare eller hur de nu vill välja. De är i alla händelser de enda som kan bestämma själva. Våra förslag syftar till att ge låginkomsttagarna i någorlunda hög grad en motsvarande valfrihet.

Herr talman! Fru Theorin sade att det är de politiska värderingarna som styr kommunernas ställningstaganden när det gäller utbyggnaden av barnomsorgerna. Jag uppfattar fru Theorins inlägg så, att det är de politiska värderingarna som styr också fru Theorins ställningstagande när det gäller synen på vårdnadsbidraget. Vårdnadsbidraget är en strävan —- det har jag sagt förut — att skapa valfrihet för föräldrarna. Men valfriheten är någonting som i varje fall de socialdemokratiska kvinnorna inte längre talar om. Vårdnadsbidraget möjliggör för en av föräldrarna att minska sin arbetstid utan alltför stort ekonomiskt bortfall. Vidare ökas familjernas möjlighet att välja mellan olika alternativ. Häri ligger den principiella skillnaden; vi vill att föräldrarna skall ha möjligheten att välja. Om föräldrarna finner att det är förenligt med deras intressen och anser att det är bra för barnen att en av föräldrarna är hemma och vårdar barnen i hemmet, då skall de också ha möjlighet att bestämma sig för att göra detta. Fru Theorin förlitade sig på vad socialministern tidigare sade i fråga om barnomsorgernas utbyggnad. Han yttrade något om en längre gående lagstiftning. Det skulle vara intressant att få klarlagt vad socialministern lägger in i de ord han yttrade i sitt inledningsanförande.
Herr talman! Fru Theorin krävde bindande utbyggnadsplaner i sitt inlägg, och hon krävde även att personalkostnaderna skall bestridas av statsmedel. Det är skönt att höra att fru Theorin avser att stödja reservationen 10, eftersom det är precis vad som står i den. Det är bra med ledamöter som tar konsekvenserna av vad man säger.

Herr talman! Till fru Lantz vill jag först säga: Dra inte för långtgående slutsatser av mitt inlägg! Att man råkar ha samma uppfattning i några väsentliga frågor är inte detsamma som att man skriver under på allt vad kommunisterna kommer med. Vi får väl se vad omröstningen ger för resultat. Kommunisterna brukar utnyttja möjligheten att använda sig av goda socialdemokratiska förslag, och man har även gjort det här. Vi noterar det med tillfredsställelse. Jo, herr Carlshamre, om man väljer en hel härva av åtgärder och påstår att det är för att öka valfriheten och, höll jag på att säga, t.o.m. har mage att göra gällande att det är för att öka valfriheten för låginkomsttagarna som man förordar ett vårdnadsbidrag på en förhållandevis låg summa, så tycker jag att man faktiskt går ut och bluffar människorna. Det kommer att kosta stora pengar om vi skall bygga ut ett vårdnadsbidrag så att det skapar en reell valfrihet, om det nu är en sådan vi skall eftersträva. Det krävs mycket stora resurser, och det vet herr Carlshamre mycket väl eftersom han suttit med i utredningen som behandlat familjepolitiken och en gång i tiden lagt fram ett långtgående förslag om vårdnadsbidrag, som han sedan inte följde upp här i riksdagen. Skall vi dessutom bygga ut barntillsynen så att de som verkligen har behov av en daghemsplats får det, kommer det också att kräva resurser. Jag har inte i och för sig ställt de här kraven mot varandra, men min övertygelse är att vi icke kan öka valfriheten för den stora gruppen kvinnor i samhället om vi ger en liten grupp en viss ökning i portmonnän, men därmed också underlåter att bygga ut den barnomsorg som är så väsentlig framför allt för de många kvinnornas del. En förutsättning för kvinnans jämställdhet med mannen är hennes ekonomiska oberoende. Därför måste barntillsynen byggas ut, så att det finns en trygg omsorg för barnen. Då kan kvinnan gå ut i samhället på samma villkor som männen och ta sin del av ansvaret både på arbetsmarknaden och i det politiska livet. Väljer man att klavbinda kvinnan i hemmet och kallar det för valfrihet, så vill jag inte vara med längre. Inte heller skatteavdrag gynnar några låginkomsttagare; det gynnar enbart dem som har goda inkomster i samhället. Till herr Gustavsson i Alvesta vill jag säga att det är de politiska värderingarna som styr. Det visas när borgerliga kommunalpolitiker i Stockholm uttalar sig och i Täby prioriterar vårdnadsbidragen före barnstugeutbyggnaden, när kommunalpolitiker i Stockholm ger kvinnorna rollen som husföreståndarinnor och inte finner det lönsamt att satsa på barnstugeutbyggnaden. Det är inte en valfrihet man uppnår med vårdnadsbidrag, det är en chimär av en valfrihet.

Herr talman! Det är riktigt, fru Theorin, att jag som reservant i familjepolitiska kommittén lade fram ett, som jag också själv tycker, långt gående förslag till vårdnadsbidrag. Men det är inte riktigt att jag inte har följt upp det här i riksdagen. Jag har motionerat i samma fråga och med i stort sett samma förslag. I år har jag inte gjort det, bl.a. med den motiveringen, som jag talade om tidigare, att jag eftersträvar en bredare enighet. Fru Theorin skall inte bli alltför förvånad om vi redan inom ett år har kommit så långt i samordningssträvandena att fru Theorin och hennes parti befinner sig i minoritet i den frågan; det skulle inte alls förvåna mig. Men för att vi skall ha bättre utsikter att nå därhän undviker jag i dag att binda mig alltför hårt till bestämda konstruktioner. Det är emellertid också riktigt — och därom tror jag att fru Theorin och jag på sätt och vis är överens — att ett vårdnadsbidrag, om det skall ha en effekt för att öka valfriheten, skall vara tillräckligt stort för att utgöra ett realistiskt alternativ till nettobehållningen av en andrainkomst i en tvåförsörjarefamilj. Min skiss var tecknad på det sättet, och det är fortfarande min bestämda uppfattning att det skall vara så. Det är riktigt att detta kostar pengar. Sannolikt får jag gå längre än jag gjorde för en stund sedan. Jag noterade socialministerns beräkning att dessa förslag kanske var ekonomiskt likvärdiga. Den skiss som jag har lagt fram en gång är sannolikt dyrare än de andra, t.o.m. under vissa förutsättningar väsentligt dyrare. Men vi måste komma ihåg att det hela tiden rör sig om alternativkostnader. Jag har sagt att jag är medveten om att vi gör detta på något längre sikt. Och, fru Theorin, det medverkar till att öka valfriheten för väldigt många, även för dem som i dag inte kan få plats för sina barn på daghem och som verkligen vill ha det. De skulle kunna få en bättre chans om trycket på daghem något lättade. Fru Theorin må tro mig eller inte, men det finns en del människor — jag vågar inte säga hur många, jag är inte så tvärsäker — som upplever det så att de av ekonomiskt nödtvång utnyttjar denna möjlighet, ett nödtvång som kan lättas med ekonomiska medel. Det är bl.a. det vi syftar till med talet om vårdnadsbidrag och skattereformer. Hur man sedan skall kunna hävda att det är låginkomsttagarna som skulle ha minst glädje av detta förstår jag inte. Menar alltså fru Theorin att när man har mycket höga inkomster, då har man i dag inte bättre valfrihet än de som saknar dessa höga inkomster? Inom den privilegierade grupp som kan få plats på daghem har människorna med höga inkomster frihet att välja om de vill ta platsen eller låta bli, om de vill stanna Ekonomiskt stöd åt hemma hos barnen eller låta bli, om de t.o.m. vill anställa en barnbarnfamiljer, m.m. sköterska eller låta bli. Den valfriheten finns, men låginkosttagarna saknar den. Jag vill ge dem den så långt det är möjligt.
Herr talman! Fru Theorin sade att vpk använder goda socialdemokratiska krav. Det är inte riktigt med sanningen överensstämmande. Reservationen 10 bygger i mycket på vpk:s motion 261, och vpk har för övrigt väckt motioner med liknande innebörd redan tidigare. Vpk kan mycket väl tänka sig att stödja goda socialdemokratiska förslag, men det borde gälla även omvänt, och det är min förhoppning att så skall ske i den kommande voteringen. Det är med mycket stort beklagande man upptäcker att goda socialdemokratiska förslag inte stöds av den socialdemokratiska gruppens majoritet.

Herr talman! Fru Theorin tar exempel från Stockholm och utgår från att den situation som råder här skulle råda överallt i landet. Nu är det inte så, fru Theorin. Om fru Theorin vidgar horisonten litet och ser på förhållandena utanför Stockholm kanske fru Theorin finner anledning att göra en omvärdering av sina synpunkter. Fru Theorin kan inte vederlägga att ett vårdnadsbidrag ger större valmöjligheter. Om en låginkomsttagare får ett ekonomiskt tillskott i form av ett vårdnadsbidrag ger det ju vederbörande möjligheter exempelvis att ha en kortare arbetsdag och därmed få större möjligheter att vara tillsammans med sina barn. Men fru Theorin diskuterar inte utifrån barnens situation, och det tycker jag är väldigt väsentligt i detta sammanhang. Vi har ju, sedan motionen väcktes, av socialdemokratiska kvinnor och av skribenter i Aftonbladet fått beskrivningar av hur reaktionärt förslaget är. Nu säger fru Theorin att det här klavbinder kvinnorna; det andas en förmyndarmentalitet att föräldrarna inte skulle ges möjligheter att själva bestämma. Jag kan tala om för fru Theorin att vi har fått väldigt många positiva reaktioner på förslaget, även från personer som representerar samma politiska uppfattning som fru Theorin.

Herr talman! Herr Carlshamre bör åtminstone ha klart för sig att jag inte har sagt att alla barn skall vara i daghem — basta! Jag har sagt att alla som har behov av daghemsplats skall ha rätt att få sådan. Det skall vara någorlunda samma valfrihet för låginkomsttagare, sade herr Carlshamre tidigare. Men hur skall man kunna uppnå det med det vårdnadsbidrag som ni föreslår? De skall ha någorlunda samma möjlighet att välja att skaffa en barnflicka, att välja att stanna hemma, att välja att gå ut och arbeta. Nej, det ges inga sådana möjligheter med ert förslag. Det är bara fråga om att förbättra för dem som har det bäst i samhället, inte för dem som har det sämst. Herr Gustavsson i Alvesta sade att man skulle kunna minska sin arbetstid genom det vårdnadsbidrag som centern lägger fram — det är alltså en strävan till valfrihet för familjerna. Ja, bara med kostnaderna för folkpartiets förslag om vårdnadsbidrag skulle man kunna få 135 000 fler daghemsplatser, och med centerns förslag inte mindre än dubbelt så många. Är det inte en bättre valmöjlighet, att bygga daghem i stället när dagens föräldrar och unga kvinnor efterfrågar det, än att vi skall ge dem i handen pengar som inte lämnar dem valmöjligheten att gå ut på arbetsmarknaden? Det är inte fråga om att man skall pressa kvinnorna till vare sig det ena eller det andra — det räcker att tänka sig in i situationen. Om kvinnorna skall kunna bli jämställda med männen i samhället måste de bli ekonomiskt oberoende och kunna delta på lika villkor i arbetsliv och politiskt arbete. Det är trots allt vårt tal om jämställdhet ändå så fortfarande i samhället att det är kvinnorna som bär ansvaret för barnens trygghet. Därför skall vi kräva av samhället en rejäl utbyggnad av daghemsplatserna, och det skall vi prioritera framför andra förslag om skatteavdrag och vårdnadsbidrag, om vi skall ha någon möjlighet att nå jämställdheten inom rimlig tid.

Herr talman! Behovet av barnomsorg i olika former ökar snabbt, och förskolan är ett begrepp som alltmer kommit i förgrunden för debatten. Utbyggnaden av barnomsorgen kan väntas bli en av de viktigaste uppgifterna för samhället under de närmaste åren. En rad åtgärder har vidtagits under senare år för att underlätta en snabb utbyggnad av kommunernas barnomsorg, men de har ej varit tillräckliga. År 1965 hade vi ca 11 900 daghemsplatser och i november 1974 ca 60 400 platser. Men samtidigt har under de senaste tio åren antalet kvinnor på arbetsmarknaden ökat med drygt 300 000, från 1,4 till 1,7 miljoner. Det är kvinnorna som har svarat för den allra största delen av det ökade arbetskraftsutbudet. Antalet kvinnor med barn under sju år har sedan 1965 ökat med 130000 på arbetsmarknaden och är nu 330 000. Trots en ökad utbyggnad av barnomsorgen växer behovet sålunda hela tiden ifrån utbyggnaden. Antalet barn till förvärvsarbetande föräldrar som inte får del av samhällets barnomsorg ökar med andra ord i stället för att minska. I den fackliga rörelsen har daghemsfrågan alltid varit en av de mest centrala frågorna. LO:s kvinnoråd och senare LO:s familjeråd har genom de fackliga centralorganisationerna aktivt verkat för en utbyggnad av Ekonomiskt stöd åt dag och fritidshem. Från LO har alltid hävdats att det är driftbidragen som bör stimuleras från statens sida. LO-kongressen 1971 uttalade sig för att staten borde överta personalkostnaderna för daghemmen. Samma krav finns i LO:s familjepolitiska program av 1969.

1970 års riksdagsbeslut är överspelat. Barnstugeutredningens förslag tog riksdagen hösten 1973. Något samtidigt ställningstagande i vad gäller statsbidragen gjordes inte då. Nu hänvisar utskottet till en ny utredning, den kommunalekonomiska utredningen. Hur länge man skall vänta på den utredningen vet väl ingen — eller kan måhända dess ordförande ge besked? Utskottets skrivning är knappast välvillig. Som LO-medlem och ordförande i Länsgruppen för dag och fritidshem i Östergötlands län har jag blivit övertygad om att driftbidraget har den allra största betydelse för takten i daghemsutbyggnaden. Jag tror också att det är synnerligen angeläget att få en annan konstruktion på driftbidraget. Stödet till daghemsutbyggnaden måste prioriteras före vårdnadsbidraget. Med tillfredsställelse har jag tagit del av statsminister Palmes uttalande i en debatt i Lund häromdagen, att regeringen undersöker möjligheterna till statliga styrmedel för en ökad utbyggnad av daghemmen. Statsministern var upp rörd över den låga takten i utbyggnaden. Den upprördheten delas av många.

Herr talman! Både i det material som ligger till grund för debatten i dag och under själva debatten har det presenterats många siffror som beskriver den katastrofala situation som råder på barnomsorgens område. Jag skulle kunna upprepa dem, men jag tror att siffror ibland just genom sin storhet kan verka bedövande på vår förmåga att sätta oss in i de vardagsproblem för de enskilda människorna som ligger bakom siffrorna. Den saken har LO:s ordförande, Gunnar Nilsson, påmint om i ett uppmärksammat anförande som han nyligen höll och där han upprepade och underströk LO:s krav på barnomsorgens område. Han sade då: ”Bakom siffrorna ryms bekymmer och oro i massor av barnfamiljer. De är tvingade till improvisationer och uppslitande omställningar. Framför allt går bristerna ut över barnen. De riskerar att få betala ett högt pris för vuxensamhällets oförmåga att klara grundläggande behov.” Vad är det då barnfamiljerna tvingas till? De tvingas att improvisera barntillsynslösningar som inte är bra för barnen, som inte ger barnen trygghet och som inte heller ger föräldrarna trygghet för att barnen har det bra. ildrar tvingas till skiftarbete på olika tider och till arbete på obekväm arbetstid, som har en förödande inverkan på familjelivet. Föräldrar tvingas på grund av sina otillräckliga ekonomiska resurser till lösningar som är otillständiga också för dem som skall vårda barnen som får alldeles för dålig ersättning. Föräldrar tvingas att stanna hemma från ett yrkesarbete som de skulle vilja ha och som behövs för familjens försörjning. Det förekommer t.o.m. fortfarande att föräldrar på grund av att det brister i barntillsynen tvingas leva på socialhjälp med allt vad det medför av isolering för t.ex. en ensamstående förälder att ständigt dygnet runt vara isolerad med barnet och inte ha kontakt med andra vuxna. Kvaliteten på daghemmen och på den vård som ges där påverkas naturligtvis av den nuvarande bristsituationen. Man tar till nödlösningar av typ överinskrivning, som är förkastliga med hänsyn till barnen. Föräldrar och barn får restider när daghemmen förläggs långt från hemmiljön på ett sätt som naturligtvis inte borde accepteras. Den sociala prioritering som man tvingas till vid antagningen till daghem leder till en faktisk segregation i barngrupperna. Bristen på vård när barnen blir sjuka är en annan ständigt ångestskapande faktor för både barnen och föräldrarna. Bristen på omsorg i andra avseenden är också något som negativt påverkar barnens uppväxtmiljö. Jag vill understryka att det sannerligen inte bara är de förvärvsarbetande föräldrarnas barn som är i behov av gemensam omsorg. Också de barn som har en förälder hemma och deras föräldrar har behov av insatser från samhällets sida. På det sättet påverkas barnens uppväxtår ofta i förödande riktning. Detta gör naturligtvis också att de år som för de vuxna, för föräldrarna, skulle kunna vara de rikaste och mest givande i livet på många sätt kommer att förstöras av oro och bekymmer. Det har gjorts många försök att åstadkomma förbättringar, men jag tror det är nödvändigt att vi nu inser att dagens situation uppfordrar till helt andra handlingar än de som vi hittills har nöjt oss med. Statsbidraget är i och för sig otillräckligt, och det måste ökas. Men detta måste ske i kombination med att garantier skapas för att statsbidraget verkligen används för de ändamål som har avsetts. Jag vill här påtala att det ser ut som om de ökade statsbidrag som tillkommit i konjunkturstimulerande syfte faktiskt inte har använts för att öka utbyggnaden. Summerar man kommunernas utbyggnadsplaner för 1974, 1975 och 1976 kommer man nämligen fram till att det totalt sett inte blir större utbyggnad än man eljest skulle ha fått, beroende på att den kraftiga ökningen 1974 kommer att motsvaras av en minskning i utbyggnaden under 1975 och 1976. Jag känner till kommuner som har byggt daghem under år 1974 med hjälp av de ökade statsbidragen men som nu inte anslår medel för att öppna daghemmen fastän de står färdiga. Det beror alltså inte bara på bristen på personal, utan det förekommer också att man begär dispens därför att man helt enkelt inte har anslagit medel för driften. På motsvarande sätt har man skurit ner tillsynen av sjuka barn genom dagbarnvårdare och motiverat det med att föräldraförsäkringen ger föräldrarna möjlighet att vara hemma hos sjuka barn. Denna nedskärning står i uppenbar strid med vad som uttalades när beslutet härom fattades. Jag har — det vill jag gärna säga — ofta förvånats och upprörts över det gnäll och den ovilja som man möter just när det gäller åtgärder på barnomsorgens område. Det är sant att barnomsorgen kostar mycket pengar. En daghemsplats brukar beräknas kosta 18 000 kr. om året brutto, därav 9 000 kr. för kommunen. Räknar man med den tid som socialstyrelsen rekommenderar, nämligen 230-260 vårddagar per år innebär det en bruttokostnad per dag på 70-80 kr. och en nettokostnad för kommunen på 35-40 kr. Jämför den kostnaden med andra kostnader som vi accepterar, t.ex. inom sjukvården och åldringsvården, och som är mångdubbelt högre men som ingen skulle komma på tanken att ifrågasätta! Eller jämför den med kostnaderna för andra områden, som i och för sig är mycket viktiga men där det sociala behovet kanske ändå måste sägas vara lägre! Varje gång någon av oss går och simmar i en offentlig badinrättning kostar det samhället 20 kr. sedan vi har betalat avgiften, alltså ungefär hälften så mycket som det kostar kommunen att vårda ett barn på daghem. Man måste säga sig att bakom det här resonemanget kan spåras en upprörande brist på vilja att satsa på barnen, en brist på förståelse för att barnen måste få kosta någonting av våra resurser. Häri ligger också en upprörande brist på respekt för vårdarbetets värde. Jag vill säga att det är betecknande för de borgerliga partierna att deras förslag om vård = Nr 52 bidrag till sin omfattning per månad liknar de usla ersättningar som of Onsdagen den fentliga och privata arbetsgivare brukar ge just praktikanter och barn 9 april 1975 flickor. — Vi måste som sagt vänja oss vid att detta skall få kosta någonting Ekonomiskt stöd åt av våra resurser. barnfamiljer, m. m Det har i dag sagts en hel del om resurserna. Såvitt jag förstod försökte herr Romanus antyda att det var tack vare folkpartiet som den här frågan över huvud taget berördes i Hagaöverenskommelsen. Jag måste säga att jag med stor förvåning lyssnade på detta — enligt vad jag har hört glunkas har folkpartiet i samband med Hagadiskussionerna över huvud taget inte tagit upp frågan om hur resurser skulle skapas för barnomsorgen, och det som där sägs har tillkommit på socialdemokratiskt initiativ. Men jag kanske har hört fel? Jag tror inte heller, herr talman, att de förskoleplaner som kommunerna nu är i färd med att upprätta kommer att visa sig vara tillräckliga instrument för att åstadkomma den förändring som alla här har sagt sig önska. För det första är det kommunerna som själva avgör ambitionsnivån —- det kan ingen med aldrig så mycket ordklyveri bestrida. För det andra finns inga stadsplaner eller finansieringsbeslut kopplade till fullmäktiges antagande av planen. Det innebär naturligtvis att dess förverkligande är beroende av att kommunerna fattar sådana beslut. Man hoppas — och jag delar den förhoppningen — att planarbetet skall vara opinionsbildande, skall skapa ett tryck på kommunerna. Men jag vill då påminna om att just småbarnsföräldrarna hör till de grupper som på olika sätt är så hårt pressade att de har svårt att hävda sina intressen. Sedan vill jag påpeka att de behovsberäkningar som nu görs i kommunerna, delvis med stöd av socialstyrelsens anvisningar, är sådana att jag ställer mig mycket skeptisk till om planerna kommer att vara realistiska. Den prognos för framskrivning av förvärvsfrekvensen som man använder sig av tror jag måste underkännas. För att räkna fram det s.k. praktiska behovet av barntillsyn säger socialstyrelsen att från antalet barn till förvärvsarbetande föräldrar skall dras de som kan beräknas föredra annan barntillsyn. Så står det i socialstyrelsens anvisningar. Efter vad jag har erfarit tolkas det i många kommuner på det sättet att man helt enkelt drar bort alla som i dagsläget inte får samhällelig barntillsyn utan får nöja sig med något annat — och som i de flesta fall är förtvivlade häröver. Gör kommunerna på det sättet bibehålls bara dagens mycket otillräckliga resurser — det blir ingen höjning av ambitionsnivån. Jag vill också peka på något annat i socialstyrelsens anvisningar som jag finner utomordentligt upprörande. Där sägs att när det gäller behovet av barntillsyn för sjuka barn skall man räkna med endast 50 96 av behovet bland dem som har kommunalt anordnad barntillsyn. Man räknar alltså bort alla dem — och det är majoriteten - som får ordna barntillsynen på annat sätt. Med hänvisning till bl.a. föräldraförsäkringen, alltså rätten 15 Ekonomiskt stöd åt för föräldrarna att vara borta tio dagar om året, sägs att man bara skall räkna med hälften av det faktiska vårdbehovet bland dem som är inskrivna vid kommunens daghem och familjedaghem. Det är, jag upprepar det, upprörande att t.o.m. socialstyrelsen sanktionerar att behovet beräknas på det sättet. Socialstyrelsen säger klart ifrån att sociala centralnämndens planer bör vara färdiga flera månader innan de skall behandlas i kommunstyrelser och fullmäktige, alltså i maj och juni i år, för att kunna bli föremål för debatt i vida kretsar. I många kommuner är emellertid sociala centralnämnden ännu inte färdig med detta, och jag förstår inte hur man under sådana förhållanden skall få i gång en debatt. Det är naturligtvis allt detta som ligger bakom Gunnar Nilssons uttalande i samma tal som jag nyss citerade: ”Den planeringsskyldighet som ingår i förskollagen tvingar möjligen kommunerna att tänka sig för. Någon garanti för att det kommer att höja ambitionen ges inte.” Dagens situation uppfordrar alltså till ett helt annat sätt att närma sig problemen än man hittills har prövat. Det lönar sig inte längre att plocka med de olika delarna av problemet, utan regeringen måste försöka arbeta fram en helhetslösning, en paketlösning som självfallet skall innefatta såväl bidragssystem som planeringsmetoder och styrande åtgärder för den händelse kommunerna inte handlar på det sätt som man har rätt att vänta sig. Det är det kravet som framförs i motionen 769. Bakom det kravet finns en mycket betydande opinion i vårt samhälle och i stora organisationer, inte minst i den fackliga rörelsen. Jag vill ännu en gång återkomma till Gunnar Nilssons tal och citera vad han då sade: ”Tiden är enligt vår mening inne att från regeringens sida förutsättningslöst tänka igenom vad som kan göras för att driva fram en snabb utökning av barnomsorgen.” Det är detta den här motionen syftar till. Jag har med stor besvikelse tagit del av utskottets betänkande. Jag tror nämligen att det tålamod som utskottets betänkande andas inte längre är någon dygd i den här frågan. Det finns inget hinder om regeringen redan nu sätter i gång med det här planeringsarbetet att också beakta kommunernas redovisade förskoleplaner. Jag har med särskilt stor besvikelse tagit del av utskottets betänkande på den punkt där man tar avstånd från tanken att regeringen skulle gripa in styrande på det här området. Nu har statsrådet i dag gjort en deklaration som jag för min del finner mycket hoppingivande. Socialministern har sagt att familjepolitiken och inom denna barnstugebyggandet skall prioriteras och tillföras väsentliga resurser. Han har sagt att regeringen är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att garantera den utbyggnad som är nödvändig — åtgärder som, såvitt jag förstår, förutsätter lagstiftning och styrning för att garantera tryggheten för alla barn. Jag noterar också att socialministerns uttalande i dag andas samma grundsyn som den motion som jag väckte vid riks dagens början. Detta innebär naturligtvis ett betydande steg framåt i förhållande till nuläget och i förhållande till utskottets skrivning. Det antyder t.o.m. att regeringen redan skulle vara i färd med de åtgärder som vi har efterlyst i motionen. Jag vill därför fråga socialministern om han är villig att här förtydliga sitt uttalande från i förmiddags. Betyder uttalandet att regeringen nu är i färd med att genomföra den planering som motionen begär? Vilken ambitionsnivå har regeringen? När skall full behovstäckning uppnås? Kommer regeringen vid den granskning som görs av kommunernas förskoleplaner också att värdera huruvida de ger ett realistiskt underlag för att bedöma det verkliga behovet i kommunerna?

Herr talman! Med anledning av fru Dahls direkta fråga till mig vill jag säga några ord. Jag vill först understryka — det framhöll jag också starkt i mitt tidigare inlägg — att daghemsutbyggnaden betraktar vi som den allra viktigaste familjepolitiska frågan för dagen. Av det följer att vi inte bara engageras av denna fråga utan att vi självfallet också arbetar med den. När man talar om en utbyggnadsplan för full behovstäckning om tio år vill jag säga att jag inte utesluter en snabbare utbyggnadstakt än så. De utbyggnadsplaner som kommunerna ni enligt en lagfäst skyldighet håller på att upprätta skall gälla den närmaste femårsperioden och sedan ha formen av en rullande planering år för år. Vi vill se vad dessa femårsplaner kommer att innehålla och kommer sedan, jag kan försäkra det, omedelbart att ta ställning till erforderliga åtgärder för att så snart som möjligt få en behovstäckning för daghemsplatserna genomförd. Som jag har framhållit kommer vi i samband därmed att pröva frågan om längre gående lagstiftningsåtgärder. Jag tänker då på planbestämmelser som direkt ger garantier för daghemsutbyggnaden i fortsättningen. Herr talman! Jag har, som sagt, med anledning av fru Dahls direkta fråga till mig velat ge detta svar.
Herr talman! De uttalanden som socialministern har gjort här i dag och nu förtydligat måste enligt vad jag uppfattat tolkas så att regeringen 7” Ekonomiskt stöd åt nu är beredd att vidta och delvis redan har påbörjat de åtgärder som motionen efterlyser. Jag uppfattar det så att vi har fått garantier för det. Det är i så fall ett utomordentligt stort framsteg i arbetet på att förbättra barnens levnadsvillkor, och jag noterar med stor tillfredsställelse att vår aktion i riksdagen har gett detta till resultat. I det läget finns det givetvis ingen anledning att yrka bifall till motionen, eftersom vi litar på att dessa krav kommer att tillgodoses. Men jag vill gärna understryka att när vi avstår från att göra det instämmer vi inte i alla delar med vad utskottets majoritet har skrivit och att vi med mycket stor uppmärksamhet kommer att följa utvecklingen på detta område.

Herr talman! Bara några ord. Fru Dahl sade att hon var direkt besviken på vad utskottet hade skrivit och menade att utskottet nästan var negativt till att någonting över huvud taget skedde.

Om det därvid visar sig påkallat, bör övervägas huruvida särskilda åtgärder är nödvändiga för att få till stånd en kraftigare utbyggnad av barnomsorgen.” Det står alltså i utskottsbetänkandet på s. 18 och 19. Vi menar att man, efter att ha tagit del av kommunernas planer, får överväga vilka åtgärder som måste vidtas.

Herr talman! I motionen 476 har vi begärt att talpedagoger som verkar i grundskolan skall ges möjlighet att gå ned också i förskolan. Därmed skulle de ha större möjligheter att korrigera talsvårigheter, eftersom större effekt nås om behandling kan sättas in när barnet är mycket litet och innan talfelet fixerats för hårt. Det är en fråga om att prioritera yngre barn inom samma tjänster för vilka statsbidrag redan utgår. Det är alltså inte en fråga om att sätta in ytterligare statsbidrag. Vad som kommer att inträffa är bara att elever på grundskolans högstadium kommer i andra hand gentemot förskoleelever. der och polis att samverka ute i kommunerna. Cirkulären hade som bekant ingen eller mycket liten effekt. De har senare följts av likartade uppmaningar, nu senast'sammanfattade i SÖ:s, socialstyrelsens och rikspolisstyrelsens anvisningar för detta samarbete. Och efter hand har det givit effekt: allt fler kommuners nämnder och styrelser med inriktning på barn och ungdomsverksamhet har börjat samarbeta. Kommunförbundets modell för ett sådant samarbete har i några kommuner verkligen börjat ge konkreta resultat. Men när tänker de centrala myndigheterna själva börja följa de rekommendationer man ger kommunerna? Det här är ytterligare ett exempel på den stelbenthet som finns i de centrala myndigheternas revirtänkande och som nu också socialutskottet låtit sig ledas in i. Delvis har utskottet tydligen missförstått motionen då man på s. 20 skriver ”att statsbidrag till talbehandling åt barn med försenad talutveckling skall kunna utgå inte bara, som nu är fallet, i grundskolan utan även i förskolan”. Min inledning har väl klargjort att arbetet för talpedagogen skall ske inom samma statsbidrag och alltså inte utvidgas med ytterligare kostnader.

Det är inte så ofta man kan motionera om samhälleliga insatser utan nya kostnader. Här är dock ett exempel, som tyvärr stupat på bristen på samarbete mellan de centrala myndigheterna. Herr talman! Jag har inget speciellt yrkande men vill gärna uttrycka förhoppningen att förskoledelegationen med kraft skall gripa sig an den här enkla frågan utan att fastna i detta gamla och föga utvecklande revirtänkande.

Herr talman! Låt mig börja med att ta upp en liten detalj. Den gäller vad fru Dahl sade till mig angående Hagauppgörelsen del II. Hon menade att det inte var folkpartiets förtjänst att barnfamiljerna finns med i den uppgörelsen, utan det skulle, efter vad hon hade hört, vara på socialdemokratiskt initiativ. Och så undrade hon om hon möjligen hade hört fel. Ja, fru Dahl, jag tror att det var fel. Jag var inte närvarande vid de där diskussionerna, men var och en kan ju jämföra utgångsmaterialet, nämligen budgetpropositionen som ett uttryck för den socialdemokratiska uppfattningen och motionerna här i riksdagen som ett uttryck för op Ekonomiskt stöd åt positionspartiernas uppfattning. Höjningen av barnbidraget med 300 kr. som ingår i uppgörelsen fanns sannerligen inte med i budgetpropositionen. Däremot fanns den med i en motion från folkpartiet och centerpartiet. Då är det klart att den i alla fall inte är ett initiativ från socialdemokraterna. Förbättringen av barnomsorgen, som finns omnämnd i uppgörelsen på ett sätt, nämligen genom hänvisning till den konjunkturpolitiska beredskapsplan som riksdagen har beslutat om, på förslag av finansutskottet, och som också socialutskottet hänvisar till, bygger även den på ett motionsinitiativ från folkpartiet och centerpartiet. Stimulansåtgärder skall —- om de behövs — vidtas på barnomsorgsområdet. Det finns med i vår motion och har alltså kommit med i uppgörelsen på vårt initiativ. Även tanken att man eventuellt skall kunna höja barnbidraget tidigare, om det motiveras av konjunkturen, kommer från vårt håll. Den enda möjlighet jag kan tänka mig att fru Dahl har rätt, skulle vara om någon socialdemokrat har varit framme och skrivit folkpartiets och centerpartiets motioner. Men det tror jag inte är något realistiskt antagande. Vi som har följt debatten har kunnat studera hur regeringspartiet har gått fram på tre linjer i frågan om barnomsorgen. Minst tre linjer kanske jag skall säga för säkerhets skull. Motionärerna har fört fram kravet på en plan som skall syfta till full behovstäckning på daghemsområdet på tio år. De socialdemokratiska motionärerna, och även andra, har krävt ett nytt bidragssystem. Fru Landberg påminde här — precis som jag gjorde tidigare — om riksdagens beslut för fem år sedan att begära just ett sådant bidragssystem i samband med beslutet om den allmänna förskolan. Och de socialdemokratiska motionärerna har begärt att det skall göras upp miniminormer för kommunernas utbyggnad av barntillsynen. Den socialdemokratiska utskottsmajoriteten säger nej till allt detta. Den säger att vi inte får något nytt statsbidragssystem förrän den kommunalekonomiska utredningen:'är klar. Utskottsmajoritetens säger: Inga centrala normer. Låt oss avvakta och nöja oss med de kommunala planerna. Ingen central statlig plan. Detta var den andra linjen. Den tredje socialdemokratiska linjen är den som företräds av socialministern som — får man väl utgå ifrån — har försökt att lappa ihop de här två linjerna. Socialministerns linje går någonstans mitt emellan. Herr Aspling har lovat att man skall överväga längre gående åtgärder än dem som f. n. är aktuella. Man skall överväga! Jag har lyssnat mycket noga men har inte hört något löfte om att man skall vidta några längre gående åtgärder. Här har också hänvisats till att statsministern har sagt att man undersöker möjligheten till en styrning. Men här har sannerligen inte givits något löfte om att det skall utarbetas en plan för full behovstäckning på tio år, att det skall komma ett nytt bidragssystem innan den kommunalekonomiska utredningen har slutfört sitt arbete eller att det skall komma några normer för kommunerna. Nu tycks motionärerna ändå vara på full reträtt. En något oordnad reträtt, kanske man får säga. Fru Theorin ansåg sig vara tillfredsställd med vad socialministern sade redan i förmiddags. Fru Theorin tyckte visserligen att vår reservation innehöll goda socialdemokratiska förslag, och det är sant. Vi har tagit fasta på era motioner. Eftersom de sammanfaller med vad vi föreslog förra året och redan 1973, har vi inte funnit någon anledning att gå emot dem. Fru Landberg var inte nöjd. Jag tyckte att hennes skildring av utskottsbetänkandet var ganska träffande. Jag har full sympati för fru Landberg som för fem år sedan fick höra att förslaget skall gå till en utredning, och fem år senare får veta att samma förslag skall gå till en ny utredning. Jag förstår att det inte känns särskilt uppmuntrande. Men fru Landberg hade inte heller något yrkande. Fru Dahl, slutligen, är nöjd med vad socialministern har sagt här i sitt senaste inlägg. Herr talman! Vi är ense om ett långsiktigt mål, nämligen att alla barn — vars föräldrar så önskar — skall få plats på daghem, och vi tror att det skall uppnås senast om tio år; gärna tidigare, men i vart fall senast om tio år. Vi är också ense om att arbeta för sex timmars arbetsdag för alla. Det är bra. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta. Det finns ingen plan på den punkten heller. Låt oss säga tio år bara för att ha någonting att utgå från. När vi nu har konstaterat det måste jag ställa frågan: Vad skall vi då göra för dem som har barn i dag? De är inte hjälpta med planritningar som kan förverkligas om tio år. Skall vi göra någonting för att de som har små barn i dag skall få möjlighet att snabbare än andra få kortare arbetstid? Den tanken, som jag här har talat för, finns också framförd i en socialdemokratisk programskrift, nämligen det socialdemokratiska kvinnoförbundets skrift Familjen i framtiden, en socialistisk familjepolitik. Jag nämnde tidigare att den skriften innehåller en hel del tänkvärt. Där står att småbarnsföräldrarna bör komma i första hand vid en arbetstidsförkortning. Men man talade inte om hur det skall klaras ekonomiskt. Det är där vårt förslag om ett vårdnadsbidrag kommer in. Det skulle göra det möjligt att korta av arbetstiden. Om man tänker sig att just småbarnsföräldrarna skall få förkortad arbetstid med oförändrad lön, gör man dem till en särskilt dyrbar kategori att anställa. Och det vill vi inte vara med om, utan det inkomstbortfall som uppstår om man förkortar arbetstiden snabbare för småbarnsföräldrarna, som det socialdemokratiska kvinnoförbundet tänker sig att man skall göra, måste fyllas ut på annat sätt. Det sägs ibland att det är fult att byta ståndpunkt. Det förlöjligas mycket i svensk politik. Jag tycker att det är överdrivet. Jag kan förstå om regeringen har övergett sitt gamla program Kvinnans jämlikhet, där vårdnadsbidraget finns med. Jag kan t.o.m. inse att man har gått ifrån rapporten till FN — där man talade om vilka fina planer vi hade —- som Ekonomiskt stöd åt skickades in 1968. Men det är litet svårt att förstå att det skall vara nödvändigt att överge ett program som inte är mer än precis tre år gammalt. Gör man det bara därför att man finner att förslagen ligger nära vad som framförs från oppositionen är det beklämmande Vi ser vårdnadsbidraget som en möjlighet att i dag hjälpa småbarnsföräldrarna att kombinera yrkesarbete och en rimlig samvaro med sina barn. Vi ser det också som en rättvisefråga att man — under de tio år som återstår till dess vi har tillgodosett hela daghemsbehovet — ger något stöd till vårdnaden av de små barn som inte kan få daghemsplats. Det besked som socialdemokratiska debattörer här har gett till de människorna är: Får ni ingen daghemsplats så får ni inget stöd alls. Det kan bero på att det inte finns daghem, på att man vill välja någon annan tillsynsform eller på att man inte kan få arbete. Vad det än är får man veta: har man ingen daghemsplats, får man bara vara med och betala andras daghemskostnader, men man får inget stöd själv. Har ni ingen känsla för att detta upplevs också som en rättvisefråga? Låt mig sammanfatta situationen, herr talman. Motionärerna har här —- när det kommer till kritan, när det gäller att ta ställning i riksdagen — sprungit ifrån sina yrkanden för ganska vaga löften. Men jag är inte nöjd med socialministerns uttalande utan jag förutser att riksdagens ledamöter här får ta ställning mellan utskottsmajoritetens förslag och reservanternas. Låt mig då sammanfatta vad det gäller: Vi reservanter vill ha en plan för barnomsorgsutbyggnaden i hela landet. Utskottsmajoriteten nöjer sig med att konstatera att kommunerna gör upp planer. Socialministerns uttalanden ändrar inte på det. Han har inte bundit sig för att det skall upprättas någon plan för hela landet. Vi reservanter vill ha bindande riktlinjer för kommunerna som ett minimum. Majoriteten i utskottet säger att centrala bestämmelser om en viss ambitionsnivå inte skall utfärdas. Socialministern har sagt att man skall pröva om man skall kunna vidta några styrningsåtgärder, men han har inte gett något bestämt besked Vi reservanter begär förslag till ett nytt statsbidragssystem, som skall läggas fram snabbt och som skall garantera de ekonomiska förutsättningarna för att planen kan fullföljas. Vi vill inte vänta på kommunalekonomiska utredningen. Majoriteten i utskottet hänvisar till att kommunalekonomiska utredningen skall slutföra sitt arbete. Herr Aspling har såvitt jag har kunnat uppfatta inte lämnat några utfästelser om ett snabbare förslag till nytt statsbidragssystem än vad denna utredning kan åstadkomma Slutligen ställer vi reservanter upp målet full behovstäckning senast inom tio år. Herr Aspling säger att han inte kan utesluta ett snabbare behovsuppfyllande, men han vill inte heller binda sig för att det målet i varje fall skall vara uppnått senast om tio år. Han har åtminstone inte gjort det hittills. Till belysning av utskottsmajoritetens uppfattning har vi nu fått herr Asplings ståndpunktstaganden, som riksdagen givetvis inte beslutar om Ekonomiskt stöd åt men som heller inte i sig själva ger något besked. Det borde i detta — barnfamiljer, m.m. läge inte vara svårt att ta ställning, om man vill driva på daghemsut byggnaden och vill att riksdagen skall sätta sin kraft bakom detta krav.
Herr talman! Jag kunde inte upptäcka några stora utfästelser i statsrådets inlägg, som skulle kunna innebära en kraftig utbyggnad av barnomsorgen. Jag förstår därför inte heller fru Dahls förtjusning över statsrådets inlägg. Allmänna uttalanden om att vi måste ställa andra krav och att vi måste vidta erforderliga åtgärder ger ingen utbyggnad. Frågan är när och hur de erforderliga åtgärderna skall vidtas. Statsrådet har också efterlyst större medvetenhet i denna fråga. Jag tror inte att det är något fel på den medvetenhet som alla de grupper visat som här i dag demonstrerat för en utbyggd barnomsorg. Regeringen accepterar också förskoleplanen, trots den svidande kritik som har riktats mot den. Statsrådet talade alldeles nyss om att man skall få en behovstäckning, men jag noterade särskilt noga att det inte sades ”full behovstäckning”. Jag är alltså inte nöjd med detta uttalande av socialministern. Till sist ställde jag i debattens början en fråga till herr statsrådet, som jag ännu inte har fått något svar på. Jag skall be att få upprepa den frågan: Vilket svar skulle statsrådet vilja ge alla de föräldrar som i dag frågar om, när och hur de skall få sin barnomsorg tryggad? Det är nämligen den frågan som oerhört många småbarnsföräldrar vill ha svar på i dag.
Herr talman! Jag begärde ordet tidigare, men det uppfattades kanske inte. Jag tänker inte ta upp någon längre diskussion med herr Romanus och inte heller med fru Lantz. Jag skall bara, eftersom herr Romanus kom in på 30-timmarsveckan, ställa en enkel fråga till honom: Menar herr Romanus att man skulle ta ifrån de fackliga organisationerna rätten att avgöra hur de vill använda möjligheten till arbetstidsförkortning, antingen i form av ökad semestertid eller i form av förkortad arbetstid? Menar herr Romanus att vi skall lösa detta lagstiftningsvägen i stället? Herr Romanus redovisade dessutom en tolkning av olika linjer i det socialdemokratiska uppträdandet här i dag. Ja, om herr Romanus har rätt — men han är inte den som skall göra den analysen — skulle vi kanske för en gångs skull ge exempel på något som är så vanligt hos folkpartiet, nämligen att ha många olika uppfattningar. Men så är det 83 inte, herr Romanus, i själva verket går en röd tråd från motionärerna via utskottet och socialministern. Vi har från utskottets sida pekat på att alla de viktiga reformer det här är fråga om kostar mycket pengar och det måste vägas mot andra behov. Vi har inte sagt att man inte skall bygga ut barnomsorgen, vi har tvärtom sagt att en utbyggnad i den takt de ekonomiska möjligheterna tillåter är den väg som utskottet anvisar. Det skiljer följaktligen ingenting reellt mellan motionärerna, utskottet och socialministern. Det bör herr Romanus veta. Jag skulle bara vilja tillägga: Arma barnfamiljer i detta land om de skulle lita till folkpartiet med dess s.k. krafttag och vpk när det gäller barnstödsfrågan.
Herr talman! Om barnfamiljerna skall lita till de socialdemokratiska motionärerna har man inte mycket att hålla sig till, för deras trofasthet mot sina egna förslag tycks inte vara alltför långvarig. Herr Karlsson i Huskvarna frågade mig om jag vill ha en lagstiftning om 30 timmars arbetsvecka. Herr talman! Jag ber att få hänvisa till den utförliga debatt i frågan som vi hade precis före påsk och där jag, som jag tror, ganska klart utvecklade på vilket sätt jag anser att riksdagen skall spela en mer aktiv roll i den här frågan än vad socialdemokrater och moderater ville. Sedan säger herr Karlsson att det inte är någon splittring bland socialdemokraterna. De står för precis samma ståndpunk allihop, inga nyanser utan samma linje — partilinjen. Ja men, herr Karlsson, är det inte att utmana löjet! Den ena motionären efter den andra har ju här förklarat att de inte är nöjda med utskottets skrivning. De kritiserar utskottet och först när socialministern gjort vissa preciseringar — om man skall kalla det så; vissa vänliga uttalanden skulle jag snarare vilja säga — förklarar de sig nöjda. Jag tycker att det är en prestation av herr Karlsson och herr Aspling att få in motionärerna i partifållan igen, jag vill gärna säga det för jag förstår att det inneburit en hel del möda. Men om alla hade stått för precis samma linje hela tiden varför kunde ni då inte ha tillstyrkt de socialdemokratiska motionerna och varför kunde inte socialministern lämnat sina besked till utskottet så hade ni sluppit framträda så splittrade i dag. Herr talman! Det här är ingen skadeglädje från min sida. Jag tycker bara att det är litet märkligt att herr Karlsson förnekar att socialdemokraterna skulle ha uppträtt tämligen förvirrat, för att uttrycka sig milt. Men vad jag tycker är beklämmande -— för att komma till en slutsats —- det är att vissa socialdemokrater, som har väckt motioner i riksdagen med klart utformade krav, blir så förskräckta när de får stöd från andra partier att de, i stället för att hålla fast vid sina motioner nöjer sig med allmänt välvilliga uttalanden från regeringen, bara för att återställa ordningen i de socialdemokratiska partileden. Det tycker jag inte är att sätta daghemsfrågan främst.
Herr talman! Herr Karlsson i Huskvarna säger att barnfamiljerna inte skall lita till vpk när det gäller utbyggnaden av barnomsorg. Jag vill hävda att det enda parti som ställer förslag och som i många år har ställt förslag, som kan möjliggöra en verklig utbyggnad, det är vpk. Vpk har nämligen ställt krav på lagstiftning och vpk har ställt krav på en annan kostnadsfördelning som skulle göra det ekonomiskt möjligt för kommunerna att klara en utbyggnad. Vpk har som ett första steg krävt att personalomkostnaderna skall bestridas med statsmedel. Är det något parti som barnfamiljerna kan lita till när det gäller utbyggnadsgrad och utbyggnadstakt i fråga om barnomsorgen så är det vänsterpartiet kommunisterna.
Herr talman! När det gäller allmänna deklarationer kan man nog lita på vänsterpartiet kommunisterna, fru Lantz. Men vänsterpartiet kommunisternas ställning i det svenska samhället är inte av den art att den ger möjlighet att lösa barnfamiljernas problem genom allmänna deklarationer. Om herr Romanus hade bemödat sig att lyssna till vad socialministern har sagt, vad jag har sagt och vad våra motionärer har sagt så hade han funnit att det är en genomgående trend att vi pekar på behovet att bygga ut barnomsorgen — det kan inte herr Romanus förneka att jag också har gjort. Men jag har samtidigt satt denna utbyggnad i relation till det finansiella läget och till våra ekonomiska möjligheter. Så mycket måste man ju ändå resonera i fakta, herr Romanus, att skall man bygga ut barnomsorgen, då rör det sig inte om 50 milj. eller 100 milj.kr. utan långt mera. Då gäller det också för de partier som säger sig vilja ta krafttag att vara med om att betala de fioler som det kostar. Men hittills har det sannerligen inte alltid varit så lätt att få folkparitet med på de linjerna. När det gäller både vpk och folkpartiet kan jag förstå att ni önskar göra en hel del beträffande barnomsorgen. Men ni måste också vara beredda att sätta kraft bakom orden. När vi från socialdemokratiskt håll ställer oss bakom en utbyggnad, tar vi också ansvar för finansieringen. Det är i det avseendet som skillnaden finns mellan oss och kanske framför allt folkpartiet.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Karlsson i Huskvarna borde vara så bekymrad för finansieringen. I både Haga I och Haga II har ett viktigt inslag varit just att finansieringen har klarats. Det kommer nog att ordna sig i fortsättningen också, om ni vill ha ett Haga III om barntillsynen. Det tror jag alltså inte att herr Karlsson behöver vara orolig för. Men problemet här är ju att den som står för de allmänna deklarationerna i dag är socialministern. Herr Karlsson ger ganska klara besked: nej till motionärernas förslag. Socialministern gör emellertid en del all Ekonomiskt stöd åt männa deklarationer, och motionärerna tycks vara nöjda, i varje fall var de det nyss. Men efter herr Karlssons senaste inlägg börjar de kanske bli litet olyckliga, för herr Karlsson står uppenbarligen kvar vid utskottets ursprungliga skrivning. Han anser att socialministern inte har förändrat den. Då måste jag fråga motionärerna: Är ni nöjda med det beskedet från socialutskottets ordförande?

Herr talman! Till herr Karlsson i Huskvarna vill jag säga att det är väl inga allmänna deklarationer, när vpk kräver att riksdagen skall lagstifta om daghemsutbyggandet och att det skall ske en annan kostnadsfördelning mellan stat och kommun. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Ekonomiskt stöd åt den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. Ekonomiskt stöd åt den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. a) att riksdagen uttalade sig för inrättandet av ett samordnande centralt organ med uppgift att handha barnskyddsfrågor, verka för en övergripande registrering av barnolycksfall och förlopp för utvärdering och slutsatser,

Herr talman! De delar av socialutskottets betänkande som vi nu skall behandla rymmer mycket av rehabiliterande insatser. Det är bl.a. fråga om utbyggnaden av inackorderingshem, det gäller bidraget under rubriken Bidrag till Länkrörelsen m.m. och det gäller medelsanvisningen till vuxenutbildningen för psykiskt utvecklingsstörda. Det torde inte råda några delade meningar om det stora samhällsproblem som missbruket av alkohol och narkotika utgör. Och därvid är missbruket bland ungdomen särskilt oroande, eftersom det förutom att det medför rent akuta problem ofta resulterar i bestående sociala och andra störningar. Även om orsakerna till dessa problem inte är helt klarlagda torde det ändock vara klart att uppväxtmiljön, relationerna till föräldrar och andra vuxna, situationen i skolan och på fritiden spelar en avgörande roll. Vi kan inte heller bortse från att bristen på arbete och därmed sysslolöshet bidrar till att öka problemen. Den debatt som vi tidigare i dag har fört om ökade insatser för att ge större möjligheter för kontakt och gemenskap mellan föräldrar och barn har en avgörande betydelse i syfte att hindra uppkomsten av alkohol och narkotikaproblemen. Men de problem vi redan har måste vi angripa med åtgärder i rehabiliterande syfte. Under senare år har en utveckling skett mot öppnare vårdformer och hänsyn till vad som kan vara den lämpligaste behandlingsformen för den enskilde individen. De undersökningar som har gjorts visar att denna vårdfilosofi är riktig och att den bör vidareutvecklas. I detta arbete utgör inackorderingshemmen ett viktigt led. Socialstyrelsen har också påpekat att en fortsatt utbyggnad av inackorderingshem och behandlingshem är angelägen. Socialstyrelsen har därför föreslagit att medel ställs till förfogande för utbyggnad av ytterligare platser vid inackorderings och behandlingshem till ett sammanlagt platsantal av 250. Enligt propositionen har medel anvisats för 50 av dessa platser. Det finns ett dokumenterat behov av ytterligare platser för denna verksamhet. Vi har i en motion till årets riksdag begärt att medel ställs till förfogande för utbyggnad av 100 platser utöver vad regeringen har föreslagit. Utskottets majoritet har emellertid följt regeringens förslag, och därför har vi i reservationen 16 begärt att medel ställs till förfogande för utbyggnad av ytterligare 100 platser. Likaså har vi begärt att högsta bidragsbeloppet för inackorderingshem och behandlingshem för narkotikamissbrukare ökas från 35 000 kr. till 40 000 kr. per plats och år.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 Länkföreningarna, vilka har arbetat under flera år, har fått allt större betydelse för alkoholskadade människor. Ser vi till de resultat som Länkrörelsen har åstadkommit under årens lopp och de små belopp som samhället har satsat på denna verksamhet finns det all anledning att öka stödet till Länkverksamheten och därmed ge de människor som arbetar inom den ökade möjligheter att hjälpa fler människor. Även i rehabiliteringsarbetet för narkotika och läkemedelsmissbrukare görs det betydelsefulla insatser från frivilliga organisationer. Med utgångspunkt i vad denna frivilliga verksamhet betyder i arbetet att komma till rätta med de stora narkotika och alkoholproblemen har vi ansett det vara riktigt att höja bidraget till dessa verksamheter.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 Även om insatser görs från FN:s sida att begränsa utbudet av narkotika tror jag att det finns anledning för regeringen att på allt sätt medverka till ytterligare åtgärder. Vi har för inte så länge sedan fått alarmerande uppgifter om att den turkiska opiumproduktionen kommer att betyda att Europa drabbas av ett omfattande heroinproblem i år. Om dessa rapporter är riktiga krävs skärpta insatser från svensk sida. Ett annat område, där vi avlämnat en reservation, gäller särskoleverksamheten och utbildningsverksamheten för vuxna utvecklingsstörda. Många vuxna i åldern 30-35 år och uppåt har antingen suttit av sin skolgång eller också inte gått i skola alls. I dag vet vi att många av de utvecklingsstörda kan lära sig att läsa, skriva och räkna. De som aldrig har fått någon undervisning måste nu beredas möjlighet till sådan. Det gäller här de mest elementära grundkunskaperna. Det är orimligt att inte ge dessa människor chansen. Det är inte fråga om någon skola dit eleverna skulle tvingas, utan det är fråga om en frivillig skola för att bereda de utvecklingsstörda ett rikare liv. På olika sätt försöker man nu hjälpa de utvecklingsstörda, som inte fått lära i skolan, eftersom det saknades lärare, läromedel och förståelse för att även de borde få lära sig att läsa, skriva och räkna. Det sker genom en försöksverksamhet som jag vågar säga bedrivs med framgång. Skolöverstyrelsen har nu föreslagit att försöksverksamheten skulle bli permanent. Det är riktigt, som det sägs i utskottsbetänkandet, att studieförbunden liksom folkhögskolorna på det här området gör bra insatser för de utvecklingstördas undervisning. SÖ:s förslag innebär inte på något sätt ett förringande av dessa insatser. Vi har många kurser inom studieförbunden 100 och folkhögskolorna, men här gäller det de mest elementära grunderna, och det gäller att undervisa i mycket små grupper. Nu säger utskottet liksom statsrådet att man vill vinna större erfarenheter av försöksverksamheten innan verksamheten permanentas. Men SÖ har kommit fram till att erfarenheterna av försöksverksamheten nu är sådana att verksamheten kan permanentas. Vi reservanter har därför ansett oss bara följa motionärens, herr Mattssons i Lane-Herrestad, och SÖ:s förslag. Jag vill som sagt inte på något sätt förringa den verksamhet som bedrivs inom studieförbunden och på folkhögskolorna. Men detta är ett så oerhört stort område och det berör så många människor att vi behöver den speciella undervisning som det här är fråga om. Vi talar så ofta om att vi skall försöka ge de utvecklingsstörda chansen till ett rikare liv, till en anpassning och till ett normalt liv. Det pågår verksamheter med social träning av olika slag, och undan för undan har vi sett resultat. Vi kan ge dessa människor möjlighet att bo på ett helt annat sätt än vad som kan åstadkommas inom den äldre institutionsvården. För att nå dit är den här undervisningen oerhört viktig. Undervisningen måste bedrivas på sitt speciella sätt. Även om vi får denna undervisning behöver vi de kurser som studieförbunden och folkhögskolorna bedriver. Dessa människor måste på olika sätt vidmakthålla de kunskaper de förvärvar. Detta har gjort att representanterna för centerpartiet och folkpartiet i en reservation begärt ett ökat anslag för denna verksamhet i enlighet med SÖ:s förslag. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till reservationen 21.

Motionen har följts upp i reservationen 20. Vi menar att förslaget leder till en förbättring därigenom att alla bidragssökandes behov prövas på samma sätt utan att hänsyn måste tas till vilken grupp de bidragssökande tillhör, kanske när det börjar bli dåligt med pengar kvar av anslaget för just den gruppen. Nu har utskottets majoritet avstyrkt vårt förslag med motiveringen att det skulle kunna få till följd att den ena gruppen av bidragssökande, nämligen Länkrörelsen och sammanslutningar för stöd och hjälp åt läkemedelsmissbrukare, inte fick sina anslag uppräknade i den omfattning som man har tänkt. Om detta majoritetens påstående är riktigt, så är det ju ett erkännande av att den andra gruppen av bidragssökande f. n. diskrimineras på det sättet att den har sämre möjligheter till bidrag än den skulle ha med vårt förslag om att hela anslaget skall stå öppet för alla bidragssökande. Jag tycker att det är felaktigt att på det sätt som görs indela de bidragssökande i ett A-lag och ett B-lag. De bör behandlas lika, och därför yrkar jag bifall till reservationen 20. Om effekten skulle bli den som utskottsmajoriteten tror, så går det ju att rätta till genom ett något högre anslag under nästa budgetår. Men huvudsaken är att rättvisa skipas mellan olika bidragssökande. Under samma rubrik i utskottsbetänkandet behandlas motionen 1975:1247 av her Gernandt m.fl. De yrkanden som framställts i den motionen syftar till att den rehabiliteringsverksamhet som bedrivs av Narconon skall accepteras och stödjas av samhället. Det arbete som Narconon utför för att rehabilitera narkomaner har, så långt jag kunnat följa det, givit utomordentligt goda resultat. Narkotikamissbruket är ett gissel. Alla försök att minska narkotikabruket och alla sätt att bota missbrukare och återanpassa dem till ett normal samhällsliv är värda stöd. Det gäller speciellt när man som Narconon kan visa på goda resultat. Motionen får ses mot den bakgrunden och även mot att det ibland tycks ha funnits tendenser att se negativt på just Narconons verksamhet utan att därför ifrågasätta behandlingsresultatet.

Det är min förhoppning att regeringen vid sin prövning skall visa samma öppna och positiva attityd i den frågan som socialutskottet har gjort i statsbidragsfrågan. Detsamma gäller också de önskade möjligheterna för Narconon att påbörja viss verksamhet bland intagna på vårdanstalter. Inte heller stela byråkratiska regler får sätta krokben för en viktig verksamhet. Om det blir så, måste reglerna ändras. Människornas bästa är viktigare än paragrafernas bestånd. I ett särskilt yttrande har vi tagit upp frågan om tillverkning av or topediska skor. Utskottet framhåller att ett par handgjorda ortopediska skor blir två till fem gånger dyrare än köpskor och att man bör analysera möjligheterna att sänka kostnaderna för framställning av handgjorda ortopediska skor. Det finns anledning att understryka detta. Det är ett starkt skäl till att undersöka möjligheterna att i större utsträckning fabrikstillverka ortopediska skor. Ett annat problem är väntetiderna. Utskottet uttalar att väntetiderna i gynnsamma fall har kunnat krympas till två veckor. Det är bra, men det gäller just gynnsamma fall. Tyvärr är det tämligen vanligt att väntetiderna blir mellan fyra och sex månader, och väntetider på över ett år kan förekomma i speciellt ogynnsamma fall. Jag har personligen kunnat konstatera detta. Det är fördelaktigt att det finns en stor tillverkare av ortopediska skor, nämligen Een-Holmgren Ortopediska AB. Men det bör undersökas om inte andra tillverkare kunde anlitas i större omfattning för att bringa ned väntetiderna — särskilt när det gäller mindre avancerad tillverkning och när det är fråga om ändring av standardskor. De långa väntetiderna är speciellt otillfredsställande med tanke på att den handikappade tvingas betala sin egenavgift i förskott vid beställningen. Egenavgiften är 80 kr. per par skor för den som är över 20 år och 40 kr. per par för den som är under 20 år. Systemet med förskottsbetalning av egenavgiften bör enligt min mening snarast avskaffas. Det kan inte ha varit meningen att det skall vara så dåligt ordnat för de handikappade på detta område. En människa som inte är handikappad behöver inte betala förskott när hon köper skor. Herr talman! Med de anförda kommentarerna vill jag —- förutom att jag har yrkat bifall till reservationen 20 — i övrigt yrka bifall till utskottets hemställan i de avsnitt av socialutskottets betänkande nr 5 som vi nu behandlar.